Fru talman! Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka sysselsättningen i Sverige och aktiviteten hos de arbetssökande. Arbetsförmedlingen har en viktig uppgift i att stödja, motivera och hjälpa den arbetssökande att upprätthålla ett effektivt jobbsökande och en hög sökaktivitet. I detta arbete är det också angeläget att kontrollperspektivet beaktas och förstärks i Arbetsförmedlingens verksamhet eftersom det kan bidra till att upprätthålla en hög sökaktivitet. En hög sökaktivitet ökar chanserna att få ett arbete och är viktig för legitimiteten inom arbetslöshetsförsäkringen. Därför är det intressant att Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, redan nu har studerat hur jobbsökandet har förändrats under pandemin. I rapporten Hur har jobbsökandet förändrats under covid-19? studerar Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, utvecklingen av antalet nyanmälda platser och sökaktiviteten på Arbetsförmedlingens jobbplattform Platsbanken. IFAU skriver att antalet nyanmälda platser i Platsbanken minskade med cirka 40 procent under perioden mars till juli 2020 jämfört med motsvarande tidsperiod 2019, vilket innebar en minskning av det totala antalet annonser i Platsbanken med 15 procent. Inom yrken där sociala kontakter ingår, exempelvis inom hotell och restaurang, minskade antalet lediga platser mest. Rapporten från IFAU visar också ett förändrat sökbeteende bland användarna av Platsbanken med ett ökat intresse för yrken som påverkats mindre negativt av krisen och där en större del av arbetsuppgifterna kan utföras hemifrån. Resultatet tyder på en vilja hos de arbetssökande att anpassa sitt sökbeteende efter rådande omständigheter på arbetsmarknaden. IFAU framför i rapporten att det är mindre sannolikt att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsersättningen driver resultaten, då förändringen i sökaktiviteten ses en månad innan den mer generösa ersättningen genomfördes. I rapporten har IFAU inte kunnat särskilja arbetslösa och ombytessökande, det vill säga personer som redan har ett arbete men vill byta till ett annat arbete. IFAU studerar alltså inte specifikt sökaktiviteten för arbetslösa med arbetslöshetsersättning. Det är troligt att många som redan har ett jobb avvaktar att söka ett nytt jobb under en kris, vilket kan vara en förklaring till varför aktiviteten i Platsbanken har minskat. Arbetsförmedlingen genomför varje månad en så kallad sökandeundersökning där myndigheten frågar cirka 1 300 inskrivna arbetssökande hur många timmar de har lagt på jobbsökande den senaste veckan. Sökandeundersökningen redovisas en gång per kvartal. I sökandeundersökningen kan myndigheten skilja på arbetssökande med arbetslöshetsersättning och deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Sökaktiviteten för arbetslösa med arbetslöshetsersättning var något lägre 2020 än den var 2019 för årets tre första kvartal, men endast för tredje kvartalet är skillnaden statistiskt säkerställd. Det fjärde kvartalet 2020 var sökaktiviteten nästan lika hög som den var året innan. I enlighet med budgetpropositionen som gäller från årsskiftet har över 100 miljarder kronor tillförts under 2021 för att återstarta ekonomin samtidigt som långsiktiga reformer ska bidra till att lösa samhällsproblemen. Sammantaget bedöms reformerna medföra att arbetslösheten blir drygt 1,3 procentenheter lägre jämfört med om förslagen inte genomförs. Det motsvarar cirka 75 000 fler jobb. Satsningarna inom arbetsmarknadspolitiken uppgår till över 9 miljarder kronor 2021. Arbetsförmedlingen förstärks med 1 miljard kronor för att möta den ökade arbetslösheten samt för att säkerställa en ändamålsenlig lokal närvaro och likvärdig service i hela landet. Vidare satsas över 2 miljarder kronor för att öka antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning, upphandlade matchningstjänster, extratjänster och introduktionsjobb. I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för innevarande år gav regeringen Arbetsförmedlingen i uppdrag att stärka kontrollarbetet och motverka felaktiga utbetalningar. I uppdraget framgår det att Arbetsförmedlingen på ett kostnadseffektivt sätt ska stärka kontrollarbetet gällande de arbetssökandes sökaktiviteter och underrätta arbetslöshetskassorna gällande arbetsgivare som använder subventionerade anställningar och gällande fristående aktörer. Arbetsförmedlingen ska lämna en samlad bedömning utifrån genomförda insatser över hur myndigheten bedömer måluppfyllelsen vad gäller kontrollarbetet och arbetet mot felaktiga utbetalningar i myndighetens årsredovisning för 2021. Regeringen kommer att fortsätta att följa utvecklingen på arbetsmarknaden.
Fru talman! Tack, statsrådet, för det mångordiga svaret! Man ska naturligtvis aldrig spekulera i varför förtroendet för en arbetsmarknadsminister halveras hos svenska folket på kort tid. Men en förklaring skulle kunna vara att det inte är en arbetsmarknadsminister vi har. Titeln borde snarare vara arbetslöshetsminister. Det finns nog ingen annan regering som på så kort tid som den här regeringen har monterat ned en framgångsrik arbetslinje. Man har höjt a-kassan väldigt kraftigt, man har tagit bort kvalificeringskraven och man har höjt andra bidrag, vilket naturligtvis får konsekvenser. Vad händer då när man gör det mindre lönsamt att jobba? Vad händer när man tar bort incitamenten att arbeta? Jo, då stiger arbetslösheten. Jag har låtit riksdagens utredningstjänst på objektiva grunder analysera vad som händer med jämviktsarbetslösheten i Sverige när man höjer bidragen så mycket som den här regeringen har gjort. Svaret från riksdagens utredningstjänst är tydligt. Det handlar om att jämviktsarbetslösheten ökar med ungefär 40 000 personer. Det är lika många som bor i hela Sandvikens kommun. Den här interpellationen handlar om den nyhet som var i Ekot i Sveriges Radio och som handlade om att man inte helt oväntat kunde se att aktiviteten på Arbetsförmedlingens webbsida Platsbanken minskade kraftigt i samband med coronaepidemins utbrott förra året. Det är precis som ministern säger att IFAU har utvärderat arbetsmarknadspolitiken. Konkurrensen om de lediga jobben borde ha ökat när arbetslösheten steg, men enligt studien blev det tvärtom, och de arbetssökande blev mindre aktiva. Enligt forskarna kan det här ha förvärrat krisen. Fru talman! Vi måste alltså ha en näringspolitik som fungerar. Vi måste ha en politik som gör att företagen kan, vill och vågar anställa. Vi måste göra allt för att se till att ha en aktiv näringspolitik. Det är den ena sidan av myntet. Den andra sidan av myntet, fru talman, är naturligtvis att den som är arbetslös faktiskt har en moralisk skyldighet att söka jobb. Det är det som den här rapporten visar. Och det är det som riksdagens utredningstjänst visar. När man höjer bidragen så kraftigt att det inte lönar sig att jobba får det konsekvenser. Jag representerar valkretsen Gävleborg, som har kanske bland den högsta arbetslösheten i Sverige. Före pandemin, när jag åkte runt och besökte företag, kom man ofta och faktiskt ganska snabbt in på att man hade läst i tidningarna om den höga arbetslösheten, men man förstod inte var de arbetssökande var. Det spelade ingen roll om det var ett högteknologiskt företag i Hudiksvall eller en restaurang i Gävle som behövde folk till serviceyrket. De hade ungefär samma bild. Det blir då en fara och en fasa att regeringen inte med krafttag tar tag i att till exempel återställa a-kassan och göra det mindre förmånligt att vara ledig på någon annans bekostnad eftersom man inte söker och tar de jobb som finns. Det är också en moralisk fråga. Tvåbarnsmamman i Ljusdal kliver upp klockan 6 varje morgon, sätter sig i bilen, åker till jobbet och arbetar och gör rätt för sig. Hennes skattepengar ska naturligtvis gå till samhällets kärnverksamhet och inte till att betala för andras arbetslöshet. Jag skulle vilja få svar på den fråga jag har ställt. Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att öka sysselsättningen i Sverige och öka aktiviteten hos arbetssökande?
Fru talman! Regeringen vidtar historiskt kraftfulla åtgärder utifrån den pandemi och allvarliga situation som vi befinner oss i, kopplat till covid-19. För i år satsas mer än 100 miljarder kronor för att kunna återstarta ekonomin. Det handlar om 175 000 jobb. Regeringen vidtar kraftfulla åtgärder också inom arbetsmarknadspolitikens område. Så sent som i dag kunde jag tillsammans med Centerns arbetsmarknadspolitiska talesperson presentera ytterligare satsningar på bland annat extratjänster och matchningstjänster och för att se till att de som står allra längst från arbetsmarknaden ska få rätt stöd för att komma i arbete. Det är ingen tvekan om att vi har en väldigt allvarlig situation på svensk arbetsmarknad. Det finns en tudelning i svensk ekonomi och på svensk arbetsmarknad. Vi ser att det finns stora brister, och att det finns stora möjligheter att med rätt utbildning kunna få ett nytt jobb. Samtidigt ser vi också att stora grupper står utanför. En central del är att satsa på just utbildningspolitiken, att se till att människor har rätt kompetens för de lediga jobben. Om man går in på Platsbanken en vanlig dag, som i dag, kan man se att där alltid finns över hundra tusen lediga jobb. Hur vi ska kunna få till just matchningen på ett bättre sätt är intressant. Regeringen arbetar väldigt intensivt med det. Jag välkomnar givetvis Lars Beckmans engagemang i de här frågorna, fru talman. Men det vore också intressant att höra om Lars Beckman har någon egen idé om hur man kan trycka ned arbetslösheten. Det vi oftast hör är: "Vi ska sänka och försämra a-kassan, och vi ska införa olika typer av bidragstak." Det är ingenting som hjälper, fru talman. Att försämra tryggheten för vanliga löntagare är ingenting som leder till att vi vare sig slipper pandemin eller viruset eller skapar fler jobb. Det skulle som sagt vara klädsamt om Lars Beckman kunde framföra vilka alternativ han har till regeringens kraftfulla satsningar. Vi har gjort alla dessa insatser för att ge hundratusentals svenskar möjlighet att få del av det korttidspermitteringssystem som vi införde förra året. Det är väldigt framgångsrikt när det gäller att rädda svenska jobb. Vi socialdemokrater och den regering som jag företräder ser självklart inte bara behovet av att rädda jobb och företag utan också behovet av att stärka tryggheten för vanligt folk i form av en bättre arbetslöshetsersättning. Utöver det vill jag lägga till att en bra arbetslöshetsförsäkring inte bara bidrar till trygghet för den enskilde. Den innebär också att vi kan öka och förbättra omställningsförmågan på svensk arbetsmarknad och upprätthålla köpkraften i ekonomin. I en tid av ekonomisk kris är det särskilt viktigt att människor kan konsumera och att de har en ekonomisk trygghet.
Fru talman! Jag ska erkänna en sak. Socialdemokraterna är världsmästare i att höja bidrag. Ni är i en klass för sig, Eva Nordmark. Det finns inget parti i Sverige - möjligtvis Vänsterpartiet - som kan konkurrera med er när det gäller bidragshöjningar. Man kan undra vem i Socialdemokraternas Sverige som ska arbeta och vem som ska betala skatt. Då kommer jag tillbaka till det som riksdagens utredningstjänst säger om de stora höjningar av arbetslöshetsersättningen som den här regeringen har gjort med stöd av Centerpartiet, precis som ministern säger. Jo, när man utvärderar det ser man att jämviktsarbetslösheten kommer att öka med ungefär 40 000 personer. Vad gjorde regeringen under förra året? Man tog till exempel bort aktivitetsrapporten, man höjde bidragen och man kortade kvalificeringstiden i a-kassan. Det får konsekvenser. Det är det som den här interpellationen handlar om. Rapporten som Dagens E ko refererade till handlar också om det. När det gäller jobbpolitiken är det intressant att ministern lyfter fram extratjänster, som är en av de mest misslyckade arbetsmarknadspolitiska reformerna i Sveriges historia. Det är 6 procent som går till icke-subventionerat jobb från extratjänster. 94 procent gör det inte. Och kostnaden är kanske 10 miljarder. Ministern får gärna utveckla hur det har gått med etableringsersättningen, som lanserades för tre år sedan. Snabbspåret för nyanlända skulle förbättra integrationen. Hur har det gått med det? Hur har det gått med traineejobben, som var Stefan Löfvens vallöfte 2014? Jag tror inte ens att de finns kvar. Jag tror att man har lagt ned dem. Så här kan vi fortsätta med punkt efter punkt. Ministern har dock helt rätt. Det var därför jag började mitt första inlägg med att säga att det kanske är rättvisare att säga arbetslöshetsminister i stället för arbetsmarknadsminister. Det senare kan nämligen leda tanken fel, till att folk ska få jobb. Det verkar inte vara den här regeringens prioritering. Högst upp på statsrådets lista verkar det inte stå: Hur ska jag få folk i jobb? Om det gjorde det skulle man naturligtvis ta fram någon form av åtgärder som fungerar. Om ministern åkte till min hemstad Gävle och träffade några restaurangägare eller till Sandviken och träffade ledande restaurangföretagare där skulle ministern kunna fråga hur det har fungerat med stöden. Jag tror att det skulle bli en chock för ministern att höra hur få av stöden som verkligen har nått fram till dem som behöver det. Det finns inget parti som kan konkurrera med Socialdemokraterna i fråga om att höja bidrag. Ni är helt världsunika när det gäller det, med gott stöd av Centerpartiet. Jag läste artikeln om extratjänsterna. Så är det väl när man kohandlar med varandra. Ni har fått ge någonting till Centern, och Centern stöder plötsligt extratjänster, som de har varit genuint kritiska till tidigare. Den här interpellationen handlar alltså om hur aktiviteten hos arbetssökande ska öka. Hur ska ministern förmå människor att söka de lediga jobb som finns om det inte lönar sig att arbeta? Jag har inte ens nämnt bensinskattehöjningarna, bonus-malus, försämrad infrastruktur och försämrade reseavdrag, allt som gör det svårare för människor, och att glappet minskar ännu mer mellan att ha ett jobb och att gå på a-kassa. Allt annat lika, om vi bara tittar på löneinkomsten, vad tänker ministern göra för att öka aktiviteten hos arbetssökande så att man tar de lediga jobb som finns eller gör sig själv anställbar?
Fru talman! En av de mest seglivade myterna som man ofta hör från högerhåll är att a-kassan är ett bidrag. Jag vill informera Lars Beckman om att a-kassan inte är något bidrag. Det är en omställningsförsäkring som har till syfte att trygga din, min och andras inkomst mellan jobb. Man ska kunna känna sig trygg med att man inte blir fattig om man blir av med sitt arbete. Särskilt i en sådan kris som vi nu är i är det oerhört centralt att människor ska kunna känna sig trygga. När vi nu satsar så mycket på att rädda jobb och företag är det också viktigt att se till att ge löntagarna en trygghet och även att upprätthålla köpkraften i ekonomin. Att a-kassa ger ekonomisk trygghet mellan jobb är bra för individen och för vårt samhälle. Den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken går ut på både plikt och rätt. Plikten handlar om att när man får a-kassa ska man stå till arbetsmarknadens förfogande och man ska aktivt söka jobb. Det råder inget undantag från detta under coronapandemin, fru talman. Det vill jag vara väldigt tydlig med. Alla som kan arbeta ska arbeta. Punkt. Tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna är regeringen också överens om att stärka kontrollsystemet inom a-kassan, apropå Lars Beckmans fråga. Man ska inte kunna fuska sig till ersättning, och man ska heller inte kunna få a-kassa utan att söka jobb. Det är helt avgörande för legitimiteten i hela vårt välfärdsbygge och såklart också för arbetslöshetsersättningen och arbetslöshetsförsäkringen som sådan. Vi skjuter därför till totalt 47 miljoner kronor inom det arbetsmarknadspolitiska området för att motverka fusk, felaktiga utbetalningar och bristande sökaktivitet. Det jag talade om nu handlade om plikten. Den socialdemokratiska arbetsmarknadspolitiken går ut på både plikt och rätt. När det gäller rätten ska det för den som uppfyller kraven finnas en ekonomisk trygghet mellan jobb. Man ska kunna känna sig trygg med att a-kassan är en omställningsförsäkring, och den ger ekonomisk trygghet för den enskilde.
Fru talman! Nej, när det gäller att höja bidrag och sänka krav är Socialdemokraterna världsmästare. Det kan bero på att arbetslöshetsministern, förlåt, arbetsmarknadsministern, känner sin målgrupp och sin väljargrupp väldigt väl. Det är den beställning man gör till Socialdemokraterna. Förut röstade kanske mannen som jobbade på Sandvik på Socialdemokraterna. Nu röstar han på ett annat parti. Den som har flyttat till Sandviken från ett annat land kanske röstar på Socialdemokraterna. Hur är det då i verkligheten? På TV4:s nyhetssida stod det i morse: "Antalet långtidsarbetslösa på ny rekordnivå. Risk att siffran överstiger 200 000 före årets slut." Det är förskräckligt. Om man kombinerar detta med den rapport som interpellationen handlar om, det vill säga att sökaktiviteten gick ned hos de arbetssökande, för det oss tillbaka till den moraliska frågan, fru talman. Låt oss som exempel ta en tvåbarnsmamma i Ljusdal som kliver upp varje morgon och gör rätt för sig, åker tre mil med bilen, går till jobbet, hämtar barnen eller skjutsar dem till fritidsaktiviteter efteråt. Det moraliska i detta borde vara att hon rimligtvis ska tjäna mer jämfört med den som inte gör samma sak. Det måste kännas bedrövligt när det kommer rapporter om att aktiviteten kraftigt sjönk när den borde ha ökat. Jag noterar vad ministern sa i svaret. Men kan det verkligen inte uteslutas att de höga ersättningsnivåerna och de borttagna kraven förra året på till exempel rapportering ha lett till en onödigt hög arbetslöshet och att rapporten visar vad det gör? Kan arbetsmarknadsministern utesluta det på fullt allvar?
Fru talman! Vi har inte infört några slappare krav under pandemin. Precis som jag har redogjort för i mitt svar här i debatten, som går att läsa i efterhand, satsar vi på att stärka kontrollfunktionen Jag tycker att det är sorgligt att Moderaterna har blivit ett helt fantasilöst parti. När jag ställer frågan om vad Moderaterna i stället vill göra för att fler ska komma i arbete och för att vi ska kunna skapa fler jobb handlar svaret bara om att dra ned på ersättningar och säga otidiga saker till ministrar här i kammaren, men det hjälper inte dem som är arbetslösa. Det kan möjligen vara lite kul för stunden. Det hjälper dock inte dem som har blivit av med sitt arbete eller känner oro inför framtiden. Den här regeringen satsar i stället på att göra en enorm återstart i välfärden och för att få en grön återstart i ekonomin. Vi lägger över 100 miljarder i år för att skapa 75 000 jobb. Vi har också sett till att hundratusentals svenskar omfattas av systemet med korttidsarbete, för att nämna några saker. Jag upprepar dem igen för Lars Beckman. Det enda som Moderaterna kommer med är gammal skåpmat. Vi vet vad konsekvenserna blir av moderat arbetsmarknadspolitik. År 2019 slaktades resurserna till Arbetsförmedlingen. Arbetslinjen går för Moderaterna ut på att få människor att söka jobb genom att ersättningarna görs så låga som möjligt. I stället behöver vi en stark och aktiv arbetsmarknadspolitik som finns tillgänglig i hela landet och som ger utbildningsmöjligheter för framtidens jobb. Det är en sådan arbetsmarknadspolitik som regeringen står för.